Herr talman! Jag skall inte beröra herr Palmes konstgrepp i slutet av anförandet, där han med en s.k. felsägning kallade mig fru Höger. Det har också funnits tillfällen då jag har kallats fru Röder. Engagemanget för tredje världen — för att återgå till den allvarliga sidan — är stort hos mig och mina regeringskolleger. Det finns ingen anledning att ifrågasätta detta. Det är mig fjärran att söka utröna hos vem upphovsmannarätten ligger till de cirklar som herr Palme åberopade. Men jag kunde konstatera att herr Palme själv gjorde sig till upphovsman till en del politiska funderingar av mycket stort värde vad avser de viktiga rättighetsfrågorna. När det gäller engagemanget för tredje världen och de s.k. koncentriska cirklarna är det ett faktum — som jag hoppas att herr Palme instämmer i — att styrkan i opinionsbildningen t.ex. i de nordiska länderna är av avgörande betydelse för våra möjligheter att få en verklig förändring till stånd i tredje världen. Vidare kan vi öka intensiteten i detta arbete om vi får alla Europas stater med i det. Så till frågan om varför jag inte nämnde någonting om Spanien. Jag hade ont om tid som herr Palme också fick. I sådana lägen får man lämna många väsentliga saker utanför. Men jag kan helt instämma i vad herr Palme sade om den utveckling som nu pågår i Spanien. Vi hoppas på en verklig demokratisering — men vi måste hela tiden inse att den behöver vårt stöd. Många krafter är i rörelse för dess motsats. Jag skulle också gärna ha tagit upp ett resonemang om andra länder, i Ostasien t.ex. Thailand. Vi har anledning att med uppmärksamhet följa den situation som inträffade där när de demokratiseringssträvanden som påbörjades i höstas sattes ur spel. Situationen där är fortfarande mycket instabil och utvecklingen tycks gå åt ett ännu mer negativt håll än hittills. Etiopien är ett annat land där vi följer utvecklingen med stort intresse och där hemska saker pågår. Tyvärr är situationen i världen sådan att vi överallt kan hitta flagranta exempel på kränkningar av de demokratiska frioch rättigheterna. Så till diskussionen om södra Afrika. Vi delar alla, hoppas jag, den uppfattningen att vi måste göra allt som står i vår makt för att undanröja apartheidregimen och ge människorna deras legitima rättigheter. Det är ganska tröstlöst att träta om i vilken ordningsföljd olika initiativ har kommit, men jag vill ändå konstatera att vad herr Palme sade vid Broderskapsrörelsens konferens var att man skulle studera frågan och diskutera attityden till investeringar i Sydafrika. Vad vi gjorde när vi tillträdde regeringen var att föra frågan vidare i FN. Att ta nya initiativ för att få ett stopp på nyinvesteringarna och att få till stånd verkliga sanktionsåtgärder är den enda effektiva vägen att få ett tryck på den sydafrikanska regimen — denna regim som är ett hot mot freden. Detta arbete pågår f.n. i säkerhetsrådet. Jag kan bara konstatera att efter herr Palmes Broderskapstal har den socialdemokratiska gruppen i utrikesutskottet anslutit sig till uppfattningen att de enda effektiva åtgärderna är sanktioner där Sydafrikas stora handelspartners är med. Det var så sent som i december som man sade detta. Låt oss nu se vad som händer i säkerhetsrådet. Förhoppningsvis kommer där resultat att nås, även om läget i dag kanske inte är så ljust. Vi hoppas dock att man steg för steg når fram till en överenskommelse som leder till en effektiv sanktionspolitik mot Sydafrika. När vi har kunnat utvärdera det beslut som fattas i säkerhetsrådet kan vi ta tillfället i akt här hemma -— utrikesutskottet får det tillfället ganska snart — att närmare fundera över hur vi skall utreda de juridiska, folkrättsliga och utrikespolitiska aspekterna på ett ensidigt åtagande. Kanhända kan vi också få ett nordiskt agerande på den här punkten. Det är olyckligtvis så att man inte i dagsläget i alla de nordiska länderna —- även om man har en socialdemokratisk regering — är så intresserad av ensidiga åtgärder eller ens åtgärder på nordisk basis. Herr Palme tog upp frågan om försvarspolitiken kontra säkerhetspolitiken här i Norden. Det är fel när herr Palme påstår att ingenting har sagts av regeringen om relationerna mellan rustningar och utvecklingsarbete. Jag citerar ur försvarspropositionen: ”Det krävs samlade internationella insatser om vi skall nå en värld i varaktig fred. Den kan inte förverkligas enbart genom nationella åtgärder. Sveriges engagemang i det internationella fredsarbetet står således inte i motsatsförhållande till strävandena att stödja den svenska alliansfria politiken genom ett allsidigt sammansatt totalförsvar.” På ett annat ställe står det: ”Den fortsatta allvarliga situationen i flertalet utvecklingsländer och de totala biståndsinsatsernas otillräcklighet har medfört en intensifierad internationell diskussion om metoderna att komma till rätta med detta allvarliga problem. Kraven på en ny ekonomisk världsordning har vuxit sig allt starkare. En omställning mot en ny ekonomisk världsordning kommer emellertid att bli en lång och besvärlig process. Den nuvarande situationen kan, om den inte ändras, få allvarliga konsekvenser i ett längre tidsperspektiv. Den kan ge upphov till konflikter mellan såväl industrioch utvecklingsländer som mellan utvecklingsländerna själva.” Liksom tidigare utformas vår säkerhetspolitik genom en samordning mellan utrikespolitik, försvarspolitik, vår politik i internationella nedrustningsfrågor, handelspolitik och biståndspolitik. Herr Palme har själv många gånger sagt att den politiken och stabiliteten i Norden i hög grad bygger på ett starkt försvar. Jag skulle kunna citera många uttalanden av det slaget ur herr Palmes tal vid olika tillfällen. Han sade bl.a. i tidningen Vi för ungefär ett år sedan: Vi ser ingen motsättning mellan det faktum att vi har ett relativt starkt försvar och vårt internationella fredsarbete. För mig är det två sidor av samma politik. Om vi i dagens läge valde att isolerat avrusta skulle vi skapa oro och undergräva den stabilitet som råder i norra Europa. Det skulle vara ett hot mot avspänning i Europa som i sin tur är en förutsättning för nedrustningsarbetet. Den proposition som lagts fram innebär ingen upprustning, och den står alltså väl i överensstämmelse med den tradition som har varit byggd på samstämmighet mellan de stora partierna i Sverige när det gäller utrikespolitiken. Det är alltså inte, såsom herr Palme sade, en socialdemokratisk politik som fullföljs när det gäller utrikespolitiken, utan det är en utrikespolitik som sedan årtionden byggt på en bred samstämmighet bland det svenska folket.

Herr talman! Det är alldeles korrekt citerat, och det är just av dessa skäl jag anser att vi inte skall driva en upprustningspolitik, vilket ni vill göra. Det är det jag säger. Läs detta citat om utvecklingsländerna ur propositionen och jämför det med vad som står i utredningen! I denna finns en klar viljeinriktning för en ny ekonomisk världsordning, och där tar man upp konsekvenserna härav för vår ekonomiska politik. I propositionen står bara någonting om att kraven växer sig starka — på punkt efter punkt uttunnat och högervridet. Jag vill ägna de här få minuterna åt ett litet principresonemang. Jag skulle vilja varna utrikesministern att se för kortsiktigt på problemen. Försök se långsiktigt på en sannolik, moraliskt önskvärd och kanske oundviklig utveckling! Jag tror att det är viktigt för ett litet land som Sverige. Låt mig ta några exempel! På 1950-talet tog vi kontakt med och stödde befrielserörelserna i Afrika, och fr.o.m. 1960-talet stödde vi dem med pengar. Vi fick mycken kritik för detta, nationellt och internationellt. -« Man sade att vi stödde terrorister. Men terroristerna — Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, Amilcar Cabral, Eduardo Mondlane och Marcelino do Santos — var inte bara utomordentliga personer; de var bärare av sina folks och sina nationers framtid. Man kunde se att kolonialismens tid var förbi och att kolonialmakterna bara skadade sig själva. Nu står de som kallade dessa personer för terrorister i kö för att få förmåner i deras länder, medan vi har ett naturligt vänskapsband, som bygger på att vi ställde upp på deras villkor när det blåste hårda och snåla vindar. I grunden förhåller det sig på samma sätt med Vietnamfrågan. Detta var från början ett djupt omoraliskt krig, något som var och en kunde se. Demokratierna skadade demokratin, och de skadade på sätt och vis angriparna värre än de skadade de angripna. Det var ett förskräckligt oväsen om våra ståndpunktstaganden. Nu efteråt får vi beröm för att vi gjorde riktiga bedömningar. På den punkten är vi emellertid i högsta grad blygsamma, eftersom det var självklarheter att det nationella oberoendet var nödvändigt. Men vi ställde upp på deras villkor när andra icke gjorde det. På samma sätt är det med Grekland, Spanien och Portugal. Det är fantastiskt att det in i våra dagar skall finnas gamla bakåtsträvande fascistregimer i Europa. När vi sade vår mening om detta blev det mycket bråk om diplomatisk etikett och sådant. Men man blir djupt generad när man kommer till dessa länder och de säger: Ni ställde upp på våra villkor och det glömmer vi aldrig. Detsamma gäller egentligen också Tjeckoslovakien. Tjeckoslovakien hade 1938 en högre levnadsstandard och en bättre utvecklad parlamentarisk demokrati än Sverige. Varför skall detta gamla kulturland sjunka ner i stalinismens mörker? Det är ju en fullkomligt orimlig historisk utveckling. Se på förhållandena i dag, t.ex. IDB! Där ser ni kortsiktigt. Varför skall Sverige stiga upp som ett slags ekonomisk garant för några av de brutalaste och mest bakåtsträvande diktaturregimerna i Sydamerika? Om ni lyckas genomdriva detta, kommer det icke att medföra någon ära för den svenska borgerliga regimen, så länge den nu varar. Det kan jag lova er! Långsiktigt är detta fel. Det är intressant att se hur herr Burenstam Linder hänger som en krokig lian om halsen på den gamla regeringen och säger att det var den som här fattade beslut. Det är visserligen osanning — möjligen var han i god tro första gången han sade det. Men psykologiskt är det intressant, därför att det speglar att det icke finns någon övertygelse om att man har rätt. När det gäller Sydafrika — jag skall inte gräla om detaljer — så följer ni i stort sett den socialdemokratiska politik som förelåg den 1 juli 1976. Det tycker jag är utmärkt, jag berömmer er för det. Men de dramatiska händelserna i Soweto — tror jag det kommer att sägas i framtiden — var början till kampen bland de förtryckta i och med deras nya och helt andra krav. Här måste vi på något sätt skärpa politiken. Vår ena markering är att vi föreslår 100 milj.kr. mer till frontstaterna. Den andra är att vi i en motion — jag talade om det inför Broderskapsrörelsen och på den Nordiska arbetarkongressen — kräver ett entydigt förbud mot kapitalexporten. Det har en enorm praktisk betydelse. I FN förra veckan sade jag att verkligt effektiva blir bara sanktioner. De har praktisk betydelse som pådrivande faktor och är, kan man säga, en signal till afrikanerna att vi ställer upp på deras villkor. Allt är icke bara fördömelse. Ofta beskylls vi här i Sverige av de samvetslösa för att vilja spela världssamvete. Förmodligen vill de dölja sitt eget dåliga samvete. Vår hållning är blygsam och vi har liksom varje nation våra begränsningar på grund av de egna nationella intressena. Som ett litet land har vi tack vare att vi inte står mitt i maktpolitiken ändå möjlighet att se långsiktigt på de politiska problemen. Vi har möjlighet att tala klarspråk och ställa upp på de förtrycktas egna villkor. Vi kan se en sannolik, oundviklig och moraliskt önskvärd utveckling framför oss. Det är det principresonemanget jag vill föra. Se icke för kortsiktigt, kommersiellt eller maktpolitiskt på problemen!

Herr talman! Herr Werner talade om resursöverföringar och hushållning och förespråkade därvid de socialistiska länderna såsom föredömen. Men de stora socialistländerna har verkligen inte fört över resurser till utvecklingsländerna i den utsträckning som det i herr Werners ögon kapitalistiska Sverige har gjort. Tidigare talade herr Werner också om situationen i Mellanöstern. Jag vill bara upprepa det som herr Werner redan bör veta, nämligen att vi står bakom en politik enligt vilken palestinierna skall ha rättighet att bilda en egen stat eller federation. Jag sade det i mitt tidigare anförande. Men vi säger också att Israel har rätt att leva inom säkra och erkända gränser. Det är vår Mellanösternpolitik, som är väl känd. Herr Palme anför att vi skall ha det långa perspektivet. Jag håller med honom. Det försöker vi göra när det gäller resurshushållning och den långsiktiga politiken för en rättvisare värld. Vi arbetar med detta mycket intensivt t.ex. i CIEC, vilket jag tyvärr inte hann utveckla som jag hade önskat i mitt förra anförande. Det är inte bara socialdemokraterna som har det långa perspektivet, även om de försöker yvas över detta. Det finns också hos andra partier. Men vi är naturligtvis tacksamma om det samarbete kan fortsätta som vi har haft genom åren. Det ger den bästa effekten, när ett litet land som Sverige skall göra insatser ute i världen. Det finns också anledning att återkomma till det som herr Palme tog upp om investeringar i Sydafrika. Jag undrar i mitt stilla sinne vad som hände mellan den 8 december och den dag då socialdemokraterna lade fram sin motion. Sowetohändelsen inträffade faktiskt långt tidigare, men i december skrev alltså de socialdemokratiska ledamöterna under på att de aktioner som skulle få effektivitet var aktioner som hade en bred bas och var förankrade i säkerhetsrådet. Därutöver tror jag att herr Palme lyssnade dåligt på vad jag sade om det framtida agerandet. Däremot hade herr Werner hört vad jag sade. Vad jag ville framhålla var att när säkerhetsrådet nu har fattat sitt beslut vet vi vilken situationen blir för framtiden och vilka möjligheter vi har att handla. Då skall vi överväga vilka åtgärder vi kan vidta i Sverige och i Norden för att fullfölja strävandena att få bort apartheidregimen i Sydafrika. När det gäller stabilitetsfrågorna vill jag säga för det första att det inte är riktigt att påstå att regeringens förslag till försvarsbudget innebär svensk upprustning. För det andra har satsningarna på ett starkt svenskt försvar tidigare inte försvagat vår ställning i det internationella nedrust ningsarbetet. Man kan lugnt säga — bl.a. mot bakgrund av den enighet som rått om dessa frågor i Sverige — att vi har åtnjutit stort förtroende, och det förtroendet har vi även fortsättningsvis. Jag vill, precis som herr Palme gjorde, åberopa de stora insatser som Inga Thorsson har gjort för den förra regeringen och för den nuvarande i nedrustningsarbetet. Det finns inga motsägelser mellan våra egna försvarsansträngningar och försöken att få till stånd internationella överenskommelser om nedrustning. Att trygga freden är det viktigaste för att kunna gå vidare med avspänningen och få till stånd åtgärder för en effektiv och total nedrustning i världen. I fråga om IDB må herr Palme säga vad han vill här. Ett faktum är ändock att under den socialdemokratiska regeringens tid utarbetades i handelsdepartementet en promemoria där det föreslogs — vad jag kan förstå närmast av en socialdemokratisk statssekreterare — att Sverige skulle gå med i IDB. Det måste alltså ha förts någon typ av resonemang om att man skulle göra detta. Det faktum att regeringen nu har föreslagit förhandlingar om medlemskap i IDB bygger på handelspolitiska skäl. Det finns också andra skäl. I stort sett hela Västeuropa liksom Jugoslavien är medlemmar — Norge är ännu inte medlem. Dessutom har jag personligen upplevt att små länder i Latinamerika uttryckt önskemål om att Sverige skulle gå med i IDB, för att dessa länder i sitt utvecklingsarbete skulle kunna ta i tjänst svenska företag i stället för att ständigt vara beroende av amerikanska och andra stora multinationella företag. I övrigt kommer vi att fortsätta våra ansträngningar att bekämpa förtryckarregimer överallt, var de än förekommer — inklusive den i Chile, en avskyvärd regim som vi med all kraft vill motarbeta. Inte minst har vi varit aktiva när det gäller kommissionen för de mänskliga rättigheterna i Chile. Det är vår förhoppning, som jag sade tidigare, att den nya administrationen i USA skall gå vidare i det arbete den har påbörjat och verkligen sätta kraft bakom orden att regeringarnas respekt för de mänskliga rättigheterna skall vara avgörande för USA:s engagemang i olika delar av världen.

Herr talman! För det första beträffande Mellersta Östern: Anser fru Söder att PLO är det mest representativa uttrycket för palestiniernas intressen? För det andra är det självklart att det föreligger en motsättning mellan vad som gällt tidigare och vad regeringen nu skriver om säkerhetspolitiken i försvarspropositionen. Jag har gått igenom det sida för sida, och det är ganska skrämmande. Där finns några platoniska meningar kvar om det som för oss är viktigt. Men viljeinriktningen har försvunnit. Har ni ingen samordningsavdelning, som kunde hålla reda på moderaterna — det är min välvilliga tolkning — och inte tillåta en sådan här högervridning? När det gäller IDB måste det vara pinsamt för fru Söder att stå här och äta sina egna ord. När det kommit så långt som till att en socialdemokratisk statssekreterare påstås ha skrivit en promemoria som ger uttryck för regeringens uppfattning trots att frågan icke behandlats i regeringen, då har man en skör tråd att hänga upp sitt dåliga samvete på! Vad beträffar Sydafrika slutligen så måste fru Söder ändå förstå att det finns ingen motsättning i vad vi säger. Vi skriver i ett utskottsbetänkande och jag sade i Förenta nationernas säkerhetsråd för några dagar sedan, att verkligt effektivt blir trycket utifrån bara genom internationella sanktioner. Men, fru Söder, detta hindrar inte att varje land har sitt ansvar. Jag lyssnade mycket noga på vad fru Söder sade om att hon ville vänta på behandlingen i FN:s säkerhetsråd. Det tycker jag är klokt, för det betyder att man inte har någon totalt avvisande hållning. Vi kan alltså fortsätta resonemanget om vår motion. Så har jag tolkat det. Därför uppfattar jag det sagda positivt. Men kom ihåg detta: apartheidsystemet går mot sitt slut. Problemet är processen dit. Jag har varit med om detta så länge och upplevt hur afrikanerna i början talade om lika rättigheter och lika utbildningsmöjligheter, sedan blev det rösträtt, därefter majoritetsstyre — och sedan blev det kampen. Och snart kommer man därhän i förtvivlan att de vita skall försvinna från Afrikas yta. Då är det frågan om den tunna tråden av fred och att undvika det fruktansvärda lidande som ett raskrig och en stormaktsinblandning skulle innebära. Och då måste vi — även om det bara sker nationellt, och även om det bara är vi i de små nordiska länderna — skärpa vår hållning på vissa punkter! Det blir en signal till våra afrikanska vänner, ett meddelande att allt icke är fördömelse. Det finns hopp även bland de rika, vita nationerna. Förnuftet säger oss att apartheidsystemet är en orimlighet i den moderna världen, och känslan säger oss att det är moraliskt orättfärdigt. Här talar förnuft och känsla samma språk. Och med hänsyn till de fruktansvärda lidanden som kan förestå får vi icke missa något tillfälle att låta förnuftet och känslan utlösa praktisk handling!

Herr talman! Några ord ytterligare om IDB. Det är ju ett faktum, herr Palme, att det var under den gamla regeringens tid man förberedde IDB-anslutningen, oavsett vem som var skyldig till detta och vem som gjorde arbetet. Den nya regeringen har föreslagit riksdagen att få uppta förhandlingar i ett helt annat läge än när förberedelsearbetet gjordes. En ny situation har faktiskt inträtt som vi kan ha vissa förhoppningar om, när den nya amerikanska administrationen har sagt sig vilja ta större hänsyn till de mänskliga rättigheterna än man har gjort tidigare. I övrigt har också många av herr Palmes partivänner ute i världen, i t.ex. England, Västtyskland, Danmark och Österrike, ansökt om att få bli eller är redan medlemmar i IDB. När det gäller försvaret och utvecklingen i världen måste man naturligtvis se till hela regeringens arbete. Det är uttryckt mycket klart i försvarspropositionen vad vi menar bör gälla i fråga om relationerna mellan rustningar och utvecklingsarbete i världen, och att en förutsättning för en rättvisare värld är att vi får en total nedrustning. Vårt arbete i CIEC för en ny ekonomisk världsordning visar tydligt vad regeringens strävan är — jag vill upprepa detta. Engagemanget när det gäller Sydafrika är starkt och vi kommer att gå vidare i det arbetet. Jag kan instämma i väldigt mycket av det som herr Palme sade om ett engagemang för den delen av världen. I sitt första anförande åberopade herr Palme ett brev där man frågade på vems sida Sverige står. Jag kan försäkra att Sverige — jag hoppas hela Sverige —- i varje fall regeringspartierna, står på de förtrycktas sida i Sydafrika. Och det är det viktigaste — att vi tillsammans här i vårt land står på de förtrycktas sida, oavsett var i världen förtrycket härskar, oavsett i vilka former det förekommer, och att vi har en samstämmighet i våra utrikespolitiska strävanden. Därför är det också viktigt att tala med samstämmiga röster så att vi inte blir misstrodda ute i världen.

Herr talman! Sveriges utrikespolitik brukar betecknas som alliansfri i fred i syfte att med stöd av ett starkt försvar bevara vår neutralitet, den traditionella, i krig. Den är även en solidaritetspolitik vilken kommer till uttryck genom vårt engagemang i FN och dess organisationer, genom vår aktiva medverkan i det internationella nedrustningsarbetet och genom vår biståndspolitik. Vår delaktighet i Norden gör ett nära nordiskt samarbete självklart, vår plats som en del av Europa föranleder vårt deltagande i Europarådet. Om dessa huvudlinjer i vår utrikespolitik, varom de stora partierna är ense, råder alltså enighet. Dessa huvudlinjer förtjänar ändå att omnämnas i varje utrikespolitisk debatt, och jag skall tillåta mig att göra några kommentarer till dem i dagens läge. Nordiska rådet firar i dagarna sitt 25-årsjubileum. Tom födelsedagsretorik är inte på sin plats, däremot en erinran om att dagens nordiska samstämmighet bygger på en långvarig kulturtradition, på gemensam sagohävd, på likhet i andliga värderingar och stämningar och på överensstämmelser i fråga om rättslig grund och lagbunden ordning och utveckling. Uppfattningen om människovärdet och individens rättigheter och skyldigheter har under århundraden varit likartad, och folkens gemenskap har skapats genom kontakter över gränserna, ibland tidigare under ofredens dagar men numera under en samförståndets tid. Dessa kontakter har på sistone stimulerats och vidgats till något tidigare oförutsett genom kommunikationernas underlättande och en TV och en radio som ej gör halt vid gränserna. Men säkerhetspolitiskt har de nordiska länderna gått olika vägar under långa perioder i vår historia. Kalmarunionens tid utgör en av de få perioderna av politisk enighet i Norden. Gisselslagen under andra världskriget skapade icke politisk samhörighet. Säkerhetspolitiska lösningar söktes på olika vägar. Resultatet torde som helhet, vilket i de dagarna inte kunde förutses, ha gagnat stabiliteten och freden i norra Europa. Men Norden är inte ett skyddat område, och trakterna vid Nordpolen hör till de mest kärnvapenspäckade i världen. Östersjön är inte ett fredens hav. Då och då erinras vi om vår närhet till brännpunkter i den globala strategin, antingen det sker genom närgångna besök vid gränserna eller genom irriterade inslag i grannars meningsutbyte. Paradoxalt nog ledde nederlagen — försvarsförbundet, tullunionen och Nordek, stupande på mållinjen — till jordnära framgångar, men också till betydande större vinningar i kultur, i arbetsliv och framför allt i fråga om handeln. Nederlagen byttes i framgångar. I dag har den nordiska samhandeln främst genom EFTA nått en utveckling som aldrig förut. I morgonens radioeko betygade utrikesminister Söder vår föresats att ytterligare söka bygga ut det nordiska samarbetet. Det är bra och det är riktigt. För framtiden: Man vill gärna instämma i Finlands utrikesministers uttalande häromdagen, att Nordiska rådet bör akta sig för att hamna i en institutionell djungel. Man beräknar att det redan i dag finns 120 olika officiella nordiska samarbetsorgan! I än vidare mån bör rådets arbete bli bekant för medborgarna, och en av vägarna härtill går via parlamenten. Det svenska parlamentet har därvid ett särskilt ansvar: nordiska frågor diskuteras här mindre än hos grannarna. Kan det, herr talman, vara en uppgift för det svenska utrikesutskottet? Även det nordiska samarbetet intensifieras. För Sveriges del är de västeuropeiska länderna dominerande i handeln och betydelsefullast för sysselsättningen. Särskilt framträder dock vår traditionella kulturella samhörighet. Vid Uppsala universitets pågående jubileum får universitetens roll i denna kulturgemenskap en alldeles särskild belysning. Från Europarådet har i dagarna händer sträckts ut gentemot öster. Gensvaret finns där måhända; i så fall kommer det väl när tidpunkten är den rätta. I fråga om solidaritetspolitiken träder skyddet för medborgerliga rättigheter i dag i förgrunden, icke minst genom den nyvalde amerikanske presidentens friska och diplomatiskt okonventionella aktivitet. Nu närmast står i vår närhet Belgradkonferensen i förgrunden, den som skall fastställa om ESK har tillämpats av de olika undertecknarna. Slutdokumentet från Helsingfors klarlägger uppgifterna för konferensen, och var och en av de tre korgarna är lika viktiga, lika angelägna att iaktta. Den bristande viljan är på sina håll uppenbar, och detta måste konstateras. Däremot bör det icke få bli en process för processens egen skull. Väsentligt är att, där så behövs, möjligheter ges till omprövning och revision av doktrinärt och förlegat ställningstagande. Här instämmer jag med utrikesministern. Men problemet finns som bekant utanför Belgrad. I den svenska debatten nämns med all rätt ofta vissa länder — några latinamerikanska stater, Sydafrika, Rhodesia och Uganda. Men det finns många andra länder. Tyvärr är det nära nog enklare att räkna upp stater där medborgerliga rättigheter något så när iakttages än stater där de kränks. I den internationella debatten, knappast i den svenska, har på senare tid förhållandena i Vietnam och Cambodja fått stort utrymme. Den franske socialistledaren Mitterrand ställde för någon tid sedan i en tidskriftsartikel oroande frågor om terrordåd, flyktingmord och koncentrationsläger i Vietnam. Han fruktade, tillade han, att en socialistisk dogm träder i stället för statsskäl, en dogm lika avskyvärd och lika tvivelaktig, och som inte kan accepteras. Och nyligen har dokumentation framlagts om händelserna i Cambodja, där minst en fjärdedel av befolkningen på 6 miljoner — en och halv till 2 miljoner — sägs ha utplånats av de röda khmererna. Cambodja betecknas som det mest tillslutna landet i världen, där den blodigaste revolutionen i historien äger rum just nu. Den franske Indokinaexperten och socialisten Jean Lacouture skriver att vi efter Auschwitz och Gulagen trodde att århundradet redan frambringat det yttersta av skräck. ”Men nu ser vi ett folk begå självmord i revolutionens namn; värre — i socialismens namn.” I Sverige har händelserna i Indokina tidigare med skäl uppmärksammats av en bred opinion. Men var finns i dag våra trubadurer och protestsånger, varför står de tysta inför folksjälvmordet i Cambodja? Var indignationen inte mera värd? Inte ett ord har hörts från Sergels torg. Från en annan kontinent måste med häpenhet noteras att indignationen över massmorden i Uganda och diktatorns framfart där tycks vara förbehållen andra stater än de afrikanska. FN-kommissionens behandling av Ugandaärendet t.o.m. hemligstämplades, enligt uppgift på begäran av Cuba. Så några ord om herr Palme. Till en början var hans huvudanförande sådant att man i stora delar kunde instämma. Det var präglat av lugn analys, som så ofta brukar vara fallet med oppositionsledares inlägg i den svenska utrikesdebatten. Men när han talat en stund kom en annan Palme — den insinuante. Jag skall ta tre exempel. Herr Palme citerade någon källa från Chile och den tjeckiske vice utrikesministern som påstods ha prisat den nya svenska regeringen. Med indignation tog herr Palme avstånd från detta. Det var helt felaktigt, det var ovärdigt; medlemmarna i den nya svenska regeringen är goda demokrater, både vår utrikesminister och andra.

Den kopplingen var inte särskilt elegant. Den påminner om smaklösheten att efter valet den 19 september i en New York-tidning påstå att de enda som gladde sig åt regeringsskiftet var juntan i Chile. Det andra exemplet gäller nedrustningen och den svenska försvarsfrågan. Fru Söder har delvis redan tagit upp detta, och jag har inte mycket att tillägga utöver vad hon har sagt annat än att herr Palme väl vet vilken enighet om nedrustningsarbetet som sedan decennier, ja, jag vågar t.o.m. säga sedan 1920-talet och den tidens nedrustningskonferens, föreligger i den svenska riksdagen och mellan de svenska partierna. I den nedrustningsdelegation som med inslag från samtliga demokratiska partier verkar i Geneve har det, såvitt jag vet, knappast någonsin förekommit minsta meningsskiljaktighet. Det har varit fullständig enighet. Varför insinuerar då herr Palme, med föregivet stöd av uteblivna satser i försvarspropositionen, att nedrustningsfrågan inte är levande för regeringen, att regeringen genom sin försvarsproposition har ådagalagt ett ointresse för dessa frågor? Tvärtom har i regeringsförklaringen och i dagens deklaration regeringens intresse för de internationella nedrustningsförhandlingarna understrukits. Det är väl bekant att fru Thorsson framlade regeringens ståndpunkt med förslaget om provstopp och icke någon enbart socialdemokratisk ståndpunkt. Det inslaget, som också återfinns i den socialdemokratiska motionen i försvarsfrågan, var väl ändå skäligen onödigt. Det tyder på en strävan att finna fel där sådana inte finns. Det tredje exemplet var samtidigt praktblomman. Herr Palme insinuerade att moderaternas intresse för Norden och Europa var baserat på en strävan att ta bort uppmärksamheten från de fattiga folken, att minska på anslagen till dessa lidande i världen. Herr Palme vet att besluten i Sveriges riksdag om de stora biståndsanslagen, bland dem anslagen till Vietnamn och Tanzania, fattades under total enighet och utan motstånd. Diskussionen om Vietnam har rört det huvudlösa avtal som regeringen träffade och som moderaterna ville ha ändring i, det avtal som har föranlett de betydande kostnader som nu rullar vidare. Det finns även en annan aspekt. Moderaterna har krävt att de fattiga folken skall ges ökat stöd på bekostnad av anslag till rikare länder, i varje fall till Cuba som förutom sina naturliga rikedomar också visat sig ha resurser nog att få pengar från annat håll till stora och dyra företag världen runt. Varför gör herr Palme då sådana här påståenden? Ja, vi vet att herr Palme som oppositionspolitiker är en insinuationens mästare. Till sist en kuriositet.

Anledningen var en kommunistmotion, ingiven av Hilding Hagberg i Luleå, som bl.a. begärde stormaktsgarantier för den svenska neutraliteten. I dagarna, 21 år senare, har Hilding Hagbergs efterföljare i den nuvarande svenska riksdagen, de nya partibildarna herrar Hagel och Lövenborg, i en motion begärt liknande garantier för Sverige från NATO och Warszawapakten. Ringen är sluten — från 1950 talets Hilding Hagberg till 1977 års Hagel och Lövenborg.

Herr talman! Den regeringsdeklaration om utrikespolitiken som vi har hört i dag visar att det inom utrikespolitiken finns en större överensstämmelse i uppfattningen mellan partierna än inom politiken i övrigt. Vi är kanske inte eniga om allt men om det mesta. En sak som vi inte är eniga om diskuterades för en stund sedan mellan fru utrikesministern och herr Palme. Det gällde om Sverige skall tillhöra Interamerikanska utvecklingsbanken eller inte. Jag kan upplysa om att den förra regeringen aldrig behandlade den frågan. Det fanns inte något arbetspapper utdelat till regeringens ledamöter eller till departementen. Däremot fanns det ett arbetspapper inom handelsdepartementet. Om det hade resulterat i ett förslag från handelsdepartementets sida om svensk anslutning, skulle detta ha blivit avslaget av regeringen.

Om Olof Palmes ord här var hårda så har det sin förklaring — det skall herr Hernelius förstå. Om ett parti som det socialdemokratiska, den svenska arbetarrörelsen, efter alla de år som det har verkat för att stärka demokratin och klara demokratin ur många kriser beskylls för att vara demokratiskt opålitligt, så blir vi kränkta in i hjärteroten. Det gäller det vi har skapat, det vi har varit med om att skapa och det vi har omhuldat. Framför allt när beskyllningen kommer från representanter för ett parti som vi har måst kämpa emot när de demokratiska frioch rättigheterna infördes här i landet, från herr Bohman eller herr Hernelius, så reagerar vi. Luften måste rensas, och det var vad herr Palme ville med sitt anförande. Jag skall i första hand tala om den europeiska säkerhetskonferensen. Det spekuleras i västeuropeisk press mycket om vad som skall hända på Belgradkonferensen i sommar. Fru utrikesministern gav sig inte in på dessa spekulationer, och det var bra. De tjänar inget konstruktivt syfte. Bakgrunden till det alleuropeiska samarbetet, som skall följas upp i sommar, är alltför väl känd. Efter det andra världskriget delades Europa i två halvor, en verklighet som vi alltjämt lever med. Europas säkerhet —- frågan om krig eller fred — är beroende av förhållandet mellan de båda supermaktsblocken, mellan vilka det fortfarande råder djupa motsättningar. De är i dag, på grund av den militära styrkejämvikten, ställda inför tvånget att samarbeta, för att undvika ett förödande förintelsekrig. Förhandlingarna om truppreduktioner och begränsning av strategiska vapen tjänar detta syfte. Den europeiska säkerhetsoch samarbetskonferensen kan ses som ytterligare en bekräftelse på att de båda sidorna föredrar förhandling framför konfrontation. Sverige har under alla dessa år av europeisk splittring stått utanför de militära blocken och hävdat en självständig alliansfri politik. Vi har undvikit aktiv medverkan i den ekonomiska blockbildningen. Däremot har vi inom Europarådet, OECD och EFTA deltagit i samarbetet med västeuropeiska länder. Vår samhörighet med de västeuropeiska demokratierna och vår kritiska hållning till de kommunistiska diktatursystemen i Östeuropa har inte hindrat oss ifrån att ha goda förbindelser med dessa senare länder. Samarbetet med Sovjetunionen och andra stater i Östeuropa har varit en viktig del av den svenska Europapolitiken. Vi har också gett vårt fulla stöd åt de krafter som arbetat för samarbete över blockgränserna, för att hela det söndrade Europa. Vi står nu inför nästa etapp i detta alleuropeiska samarbete. Den offentliga debatten inför mötet i sommar har kommit att domineras av bristen på efterlevnad i öst av Helsingforsdokumentets principer om de mänskliga rättigheterna. Förföljelserna mot oliktänkande i Tjeckoslovakien har fått lämna konkret stoff till debatten, men många andra liknande exempel på förtryck i Östeuropa skulle ha kunnat anföras. Den svenska rösten har självfallet funnits med i den kritikstorm som förföljelserna mot Charta 77-gruppen utlöste i alla politiska läger i Västeuropa. Vi har alltid hävdat vår rätt, som fru utrikesministern säger, att reagera mot övergrepp och förföljelser mot oliktänkande, varhelst de förekommer i världen. Därför kan vi inte avstå ifrån att föra kritiken vidare till Belgradmötet i sommar. Men — som det också heter i utrikesdeklarationen —- vi får akta oss för att gå så långt att kritiken omöjliggör ett fortsatt alleuropeiskt samarbete och motverkar avspänningsprocessen. Vi får inte slå följe med de reaktionära krafter som nu är i gång med sina kampanjer, krafter som motarbetade Helsingforskonferensen och som är motståndare till avspänningspolitiken mellan stormaktsblocken. Medborgarnas inflytande och medbestämmanderätt är högst olika, beroende på i vilket land i Europa de lever. Skillnaderna i samhällssystem är mycket stora. Helsingforskonferensen ägnade också stor uppmärksamhet åt just dessa frågor. Men konferensens uppgift var inte i första hand att lösa dessa problem. Den historiska uppgiften för konferensen var att, 30 år efter det andra världskrigets slut, bekräfta gränserna från detta krig och konsolidera läget i Europa. Genom ett vidgat samarbete mellan stater med vitt skilda samhällssystem och tillhörande motsatta militära läger skulle motsättningarna minska och avspänningen främjas. Hade huvudansträngningarna från någondera sidan varit inriktade på förändringar av samhällssystemen -— i öst eller väst — hade konferensen inte kunnat komma till stånd. En första förutsättning för alleuropeiskt samarbete i dag är ömsesidig respekt för varje stats val av säkerhetspolitik och samhällssystem. Tanken att man över en natt, eller ett år, genom förhandlingar skulle kunna enas om grundläggande förändringar av samhällssystemen är helt orealistisk. Sådana förändringar kan endast tänkas som ett resultat av en ständigt pågående utveckling och kampen mellan olika politiska ideologier. ESK-dokumentets bidrag, genom fastställandet av principen om de mänskliga rättigheterna, är att ange inriktningen av utvecklingen i varje land. Kommunistländernas ledare var väl medvetna om detta när de skrev under slutdokumentet i Helsingfors. Men de har en annan tolkning av principens innebörd, och de anser att de kommunistiska samhällssystemen på många områden bättre tillgodoser medborgarnas frioch rättigheter än de kapitalistiska systemen i väst. Vi står här inför östs och västs skilda värderingar, och framtiden får utvisa om utvecklingen kommer att leda till den förändring i riktning mot ökade frioch rättigheter som undertecknarna i ESK-dokumentet har förpliktat sig att genomföra. Att vaka över att bestämmelserna följs av alla innebär ingen otillåten inblandning i andra staters inre angelägenheter. Jag delar fru utrikesministerns uppfattning om att vi skall sträva efter att göra arbetet i Belgrad framåtblickande.

Vi står endast vid början av detta samarbete mellan Europas stater, och Sverige bör ta vara på alla de möjligheter denna samverkan bjuder. Därför bör vi ge det alleuropeiska samarbetet en framträdande plats i vår utrikespolitik. Men fred i Europa förutsätter fred i världen. Vill vi undvika krig måste vi påbörja en minskning av de omfattande militära rustningarna. President Carters uttalanden i nedrustningsfrågan bör ha lagt grunden till ett gynnsammare klimat i nedrustningsarbetet. Detta kan få stor betydelse i SALT och Wien-förhandlingarna och i fråga om stopp för alla kärnvapenprov. På detta område har Sverige under årens lopp bidragit med många väl underbyggda förslag, och vi har ständigt varit pådrivande. Det svenska förslaget i Genéve om ett internationellt avtal om förbud mot kärnvapenprov bör nu kunna ha förutsättningar att få anslutning från Förenta staterna och Sovjetunionen, vilket ju är nödvändigt om avtal skall kunna komma till stånd. Att förhindra ytterligare spridning av kärnvapen är vår tids mest angelägna nedrustningsfråga. Den omfattande utbyggnaden av reaktorer för fredliga ändamål har ökat riskerna för spridning och utgör ett ökande hot mot freden. Kontrollen över att kärnenergin inte används för militära ändamål måste byggas ut och göras effektiv. Sverige deltar sedan länge i de internationella ansträngningarna på detta område. Vi satsar alltså på utbyggd internationell kontroll. I regeringsförklaringen från i höstas sägs att Sverige skall arbeta för en internationell överenskommelse om stopp för all export av kärnkraftsteknologi till alla länder som inte undertecknat icke-spridningsavtalet. En sådan förbudslinje tror vi däremot inte har några förutsättningar att vinna anslutning, och den är även ur andra synpunkter orealistisk. Länderna inom den tredje världen skulle uppfatta ett sådant svenskt förslag som enbart riktat mot dem. Vi skulle bli beskyllda för att vara ute efter ett kärnkraftsmonopol, förbehållet de rika industriländerna. I dagens utrikespolitiska deklaration saknas tanken på en internationell överenskommelse om stopp för export av kärnkraftsteknologi. De åtgärder som rekommenderas är ett breddat stöd för NPT och för IAEA:s kontrollsystem, dvs. en fortsättning av den förra regeringens politik. Får jag tolka detta så, att regeringen inte har för avsikt att framlägga något svenskt förslag om internationellt exportförbud och att vi numera alltså är eniga även i denna fråga?
Herr talman! Bara en detalj. Jag reagerade, herr Sven Andersson i Stockholm, inte mot att herr Palme tog upp inlägg från valrörelsen. Vad jag reagerade mot var att han kopplade samman dessa med citat från källor i Chile, vilka han själv sekunderna innan på det bestämdaste hade tagit avstånd från. Vad det förflutna beträffar, herr Sven Andersson, vill jag bara erinra om att förslaget om allmän rösträtt — den kanske betydelsefullaste rättigheten — framlades av en högerregering sedan den tidigare regeringen misslyckats med att gå i land med frågan.
Herr talman! Det sistnämnda skulle vi ju kunna diskutera, men det hör inte till utrikespolitiken. Det var ändå ett klent förslag som då genomfördes, och om vi hade stannat vid det skulle det inte ha varit mycket av demokrati i det här landet. Vad gäller det första påpekandet vill jag säga att herr Hernelius kanske noggrannare bör läsa vad herr Palme sade. Denne pekade på vad man kan råka ut för i detta sammanhang, och hans varning gällde just detta. Han har inte på något sätt riktat beskyllningar mot den nuvarande regeringen eller mot moderaterna i denna regering för att vara demokratiskt opålitliga. Vad han har pekat på är att ni för ut sådana beskyllningar i valrörelsen. Hans maning var att vi skall försöka att vara överens om en grundläggande tes inom politiken, nämligen att vi alla är lika pålitliga demokrater och accepterar det demokratiska system som är vår gemensamma egendom.

Herr talman! Jag tror att herr Hernelius skall läsa vad herr Palme sade och inte bara lita till sina öron. Det var en korrekt sammankoppling som bör ge herrar Bohman och Fälldin — till vilka uttalandet ju indirekt var riktat — en tankeställare.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att jag är mycket glad för det anförande som min värderade företrädare höll. Det vittnar i hög grad om den samstämmighet som till övervägande del råder när det gäller utrikespolitiken. Jag vill också svara på en fråga som herr Sven Andersson i Stockholm ställde och som gällde målet för exporten av kärnkraftsanläggningar. Regeringsdeklarationens formuleringar anger självklart det långsiktiga målet i detta sammanhang, men det som står i dagens utrikesdeklaration är det som vi kan vara mäktiga att göra i dag utan att stöta emot den uppfattning inom utvecklingsländerna som, vilket herr Andersson så riktigt påpekade, innebär att de industrialiserade länderna är ”monopolföretag” vad gäller kärnkraften. Det gäller också att ta fram andra energialternativ och att få till stånd en bred forskning på hela energiområdet, så att alla länder kan välja de alternativ som är för dem möjliga och de bästa. Det är vår strävan, och den är helt i linje med de icke-spridningssträvanden som vi har haft i Sverige under lång tid. Då jag kom tillbaka till kammaren, påpekades det för mig att herr Palme hade ställt en fråga — jag uppfattade det i stället som ett påstående —- när det gällde PLO:s medverkan i lösningen av Mellanösternfrågan. Jag kan bara hänvisa till vad vi har sagt i säkerhetsrådet, där vi har fullföljt den linje som var den svenska under den förra regeringen, nämligen att PLO skulle få uppträda som representant för sitt folk.

Herr talman! Vi är helt ense med regeringen i fråga om hur man skall försöka att internationellt förhindra spridning av kärnvapen via det fredliga utnyttjandet av kärnenergin. Men det är tyvärr ett faktum, fru utrikesministern, att i regeringsförklaringen står det att Sveriges nedrustningsdelegation i Genéve skall få instruktioner att framlägga ett svenskt förslag om internationellt exportförbud. Jag vet att fru utrikesministern sedan aldrig har tagit upp denna fråga. Men meningen står där, och det vore väldigt bra om den kom bort på något sätt, t.ex. genom något uttalande av fru utrikesministern eller av herr statsministern, som ju var mycket intresserad av denna fråga i valrörelsen, därför att det är till hinder att uttalandet står i deklarationen. Jag vill bara konstatera att det står där men att fru utrikesministern icke i något sammanhang har tagit upp spörsmålet utan förlitar sig till en utvidgad kontroll, vilket jag tror är det enda möjliga.
Herr talman! Vad jag sade alldeles nyss var att frågan är hur det är möjligt att uppnå det långsiktiga målet och vad man kan göra i vissa givna lägen. Herr Sven Andersson i Stockholm vet så väl att det arbete som jag har i dag innebär en ständig avvägning efter konsultationer av vad som är möjligt att göra i ett visst läge. Det är sådana avvägningar som har varit utgångspunkten för de instruktioner som jag har givit till delegationen.

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i vad herr Sven Andersson i Stockholm sade, nämligen att det råder samstämmighet om de stora linjerna i svensk utrikesoch säkerhetspolitik. Den grundläggande enigheten, vill jag tillägga, är en stor tillgång, ett av styrkebältena i svensk utrikespolitik. Därefter vill jag först göra några kommentarer till den debatt som man från socialdemokratiskt och kommunistiskt håll har dragit upp kring den svenska anslutningen till IDB — den interamerikanska utvecklingsbanken. Herr Werner talade om krämarsjälar, och herr Palme menade att Sverige bör avstå av moraliska skäl. Det är sant att demokratin är satt på undantag i många av de latinamerikanska länderna, att förtrycket är hårt och ofta blodigt, att militärernas makt ingalunda visar tendens att avta eller försvinna. I fördömandet av den terror och det förtryck som råder i flera av de viktigaste länderna är vi eniga. Det är därför som riksdagen i mycket stor enighet har förordat att Sverige markerar sin kritik av Chile i olika internationella organ. Det är därför som företrädare för både oppositionen och regeringspartierna har undertecknat protester och appeller till förmån för krav på respekt för de mänskliga rättigheterna i t.ex. Brasilien och nu senast i Argentina. Men måste detta leda till att vi reducerar vår handel med dessa länder? Det förordade ju aldrig herr Palme, eller herr Lidbom, som jag ser i kammaren, i regeringsställning. I stället måste herr Lidbom ha varit oroad över våra framtida handelsrelationer med Latinamerika, eftersom han lät utarbeta förlagan till den promemoria om IDB som nu legat till grund för den nya regeringens promemoria och för dess förslag att söka medlemskap. Jag antar att han var oroad över att ändrade regler i bankens verksamhet gör det nödvändigt för länder att bli medlemmar i banken, om de vill vara med i fortsättningen och ge anbud på olika projekt som stöds av banken. Det är inte heller så värst många år sedan dåvarande industriministern Rune Johansson gjorde en odyssé i Latinamerika, bl.a. i Brasilien, för att se vad som kunde göras för att främja de svenska industrisatsningarna där. Vill man i dag hävda att vi medvetet skall avstå från handel med Latinamerika av hänsyn till den politiska karaktären hos många av re gimerna där, är det en helt ny inställning som aviseras. Jag finner att Sverige i stället bör slå vakt om frihandelspolitikens principer. Det undantag man i dag bör överväga att göra gäller Sydafrika, på grund av den unika karaktären hos dess orättfärdiga och ondskefulla raspolitik. Det finns inslag i IDB:s utlåningspolitik som vi skulle vilja ändra på. Vi skulle t.ex. önska en hårdare satsning på långivning till de fattigaste länderna i regionen. Men skulle vi välja att så gott som ensamma i den industrialiserade västvärlden stå utanför IDB, skulle vi medvetet ta en konkurrensnackdel. Jag frågar: Är det rimligt? Vi vet att vi under de närmaste åren måste öka vår export för att uppnå balans i våra betalningar med utlandet. Vi vet att u-landsmarknaderna utgör en sektor där svensk industri har goda chanser att öka sin export. Exporten till de marknaderna har stigit under senare år och uppgår nu till ca 12 96 av den totala exporten. Latinamerika är en viktig del av u-landsmarknaden och tar emot ungefär en tredjedel av vår totala export till u-världen. Skall vi här medvetet ta en nackdel genom att agera så att vi inte kan ge anbud på de projekt som stöds av IDB, dvs. genom att inte bli medlemmar? Det skulle innebära att vi också skulle avstå från att tävla om projekt som enligt propositionen i ärendet på en treårsperiod beräknas uppgå till 65 miljarder kronor — projekt som betalas kontant, som är mönsterbildande och som har stort referensvärde också för andra projekt där svenska företag kan medverka? .En annan punkt som jag skulle vilja ta upp och som även varit uppe i debatten gäller södra Afrika. Det finns ju flera tecken som tyder på att konflikten i södra Afrika nu kommer in i ett avgörande skede, där omvärldens attityd både till befrielserörelsernas krav och till de olika propåer som kommer från minoritetsregimernas sida blir av mycket stor betydelse. Skall väsentliga förändringar komma i nuvarande förnedrande raspolitik i Sydafrika, så är en av förutsättningarna att trycket från omvärlden ökar. Självfallet bör Sverige bidra till att öka det trycket. Den aktiva södra Afrika-politik som regeringen signalerade i sin första regeringsdeklaration och som sedan fullföljts med satsningar på biståndssidan syftar just till det. Jag kan därför i mycket instämma i vad Olof Palme sade om södra Afrika. Vi välkomnar från mitt partis sida det ökade intresse som socialdemokratin nu visar för södra Afrika. Många av kraven är ju inga nyheter, utan krav som vi har drivit under många år. Jag har sagt förut men vill upprepa det här, att det tidigare inte alltid var så lätt att få stöd från socialdemokratin för de här kraven. Förgäves vädjade Sven Wedén till dåvarande handelsministern Lange om att undersöka möjligheterna av en statlig bojkott tillsammans med andra västländer. Länge fick vi plädera för ett ökat svenskt bistånd åt Zambia och andra fria stater i södra Afrika nästan ensamma och utan något rejält stöd för våra åsikter. Vårt krav på ökningar av anslagen, på långsiktighet och större planmässighet i stödet till befrielserörelserna i södra Afrika mötte — det tror jag är riktigt att säga — ett ganska svalt intresse från socialdemokratins sida. Om jag så går till de krav Olof Palme reste i sitt Broderskapstal, vill jag kommentera dem på följande sätt; det var ju samma krav som han ville upprepa här i dag. Det första kravet gällde FN-beslut om stopp för all vapenexport till Sydafrika. Det har vi krävt i FN. Det andra gällde stöd till befrielserörelser och till de redan självständiga staterna i södra Afrika. Jag har redan varit inne på det. Där råder stor samstämmighet nu. Det tredje var en effektiv isoleringsoch sanktionspolitik inom FN:s ram mot Sydafrika. Det är också regeringens politik; arbetet på att få fram en rekommendation i FN mot nyinvesteringar vittnar om detta. Det fjärde var skärpta sanktioner mot Rhodesia och full tillämpning av dessa sanktioner. Där råder total enighet. Det femte var slut på den illegala ockupationen av Namibia och stöd till SWAPO. Där råder också full enighet. Det sista gällde ”studium på allvar”, som herr Palme sade, av frågan om företagsetablering och nyinvesteringar i Sydafrika och diskussion av den attityd ”vi skall inta”. I dag sade herr Palme att vi måste ”seriöst ta itu” med investeringarna i Sydafrika. Jag tycker också att man seriöst skall ta itu med investeringarna i Sydafrika, och vi får väl nu pröva de förslag som socialdemokratin har lagt fram. Herr talman! Jag vill också ta upp två ting i den regeringsdeklaration som utrikesministern föredrog. För det första är det ytterst angeläget att nord-syddialogen i Paris avsätter konkreta resultat — annars kan, som utrikesministern sade, ”en växande u-landsotålighet leda till en allvarlig förtroendekris mellan uoch i-länder”. De förhoppningar som väcktes av diskussionerna i FN om den nya ekonomiska världsordningen kan bara bli förverkligade, om i-länderna nu gör konkreta åtaganden. Det är att hoppas att de tecken som i dag finns på att man inom EG och i USA börjar inse detta kommer att bestå och även ge utslag direkt i förhandlingarna i Paris. Ty det behövs en genomtänkt och annorlunda helhetssyn på i-ländernas relationer till u-länderna, en samordnad ulandspolitik, som innebär att i-länderna i sin näringspolitik, handelspolitik och över huvud taget i sin ekonomiska politik också väger in rimliga hänsynstaganden till u-ländernas situation och behov.

Alla vet vi att listan på länder kunde göras mycket längre. Går vi in i de konkreta fallen, möter vi mycket av ofrihet, förtryck och mänskligt lidande. I dagarna nås vit.ex. av nyheterna om tilltagande rättslöshet i Etiopien: husundersökningar, skärpt utegångsförbud, jakt på oppositionella, av rättningar, för att nu inte tala om ingreppen på opinionsbildningens område som medfört att The Voice of the Gospel, den lutherska radiostationen, inte längre kan fortsätta sitt arbete som förut. Och ur en appell om mänskliga rättigheter i Argentina citerar jag: ”Fackföreningsledare arresteras, kidnappas och mördas — präster, pastorer, nunnor och biskopar arresteras, förföljs ——--. Antisemitism är på frammarsch ——--—. Internationella organisationer uppger att 20-30 000 personer hålls fångna av politiska skäl. Över 2 500 har mördats sedan militärkuppen. Tortyren utförs vetenskapligt och systematiskt.” Utrikesministern sade att arbetet på att trygga mänskliga rättigheter möter stora svårigheter. Därför måste vi stärka de instrument vi har — se till att FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna verkligen blir undertecknad av FN:s medlemsstater, att frivilligorganisationernas arbete för att främja dessa rättigheter får ett starkare stöd — jag tänker bl.a. på Amnesty Internationals och den Internationella juristkommissionens värdefulla insatser. Helsingforsdokumentet är ett sådant instrument, som bör kunna åberopas. Hur det sker är viktigt, eftersom Helsingforsdokumentet har två syften, båda lika viktiga att uppnå: dels att skydda mänskliga rättigheter, dels att skapa en fastare grund för freden i Europa. Vi bör fortsätta att påtala övergreppen mot de grupper som står upp för att försvara sin medborgerliga frihet i Östeuropa och som direkt åberopar detta dokument, t.ex. Charta 77-gruppen i Tjeckoslovakien och medborgarrättsrörelsen i Sovjet. Detsamma gäller förtrycket mot minoriteter, som slåss för sina rättigheter — jag tänker på de religiösa eller nationella minoriteterna i Sovjet, inte minst på de sovjetiska judarnas strid för rätten att utvandra. Vi bör i FN fortsätta att driva på debatten, så att de länder som begår de värsta övergreppen känner sig observerade och så att den internationella solidariteten i dessa frågor stärks. Det är här fråga om att på lång sikt skapa ett starkare internationellt medvetande.

Herr talman! De regelsystem på det handelsoch valutapolitiska området som på grundval av erfarenheter av 1930-talets kaotiska förhållanden under efterkrigstiden steg för steg byggdes upp har givit en grund för en snabb välståndsökning i industriländerna. Inte minst för de små länder, vilka i likhet med Sverige varit intensivt engagerade i den internationella specialisering som utrikeshandel medger, har fördelarna varit stora. Under senare år har världsekonomin utsatts för allvarliga påfrestningar. Orsakerna härtill är flera. I början av 1970-talet utlöste stora underskott i Förenta staternas bytesbalans ett sammanbrott av det valutasystem som gällt sedan andra världskriget. Det gamla systemet med fasta växelkurser ersattes av ett nytt med mer rörliga växelkurser. De kraftiga oljeprishöjningarna under år 1973 ledde till att industriländerna fick stora betalningsbalansunderskott gentemot oljeländerna. Dessa underskott har inte kunnat undvikas eftersom oljeländerna haft en begränsad förmåga att använda sina ökade inkomster till en i motsvarande mån ökad import. Oroade av dessa betalningsbalansunderskott, som kom på toppen av en redan ansträngd betalningsbalansstruktur, har många i-länder fortsatt att föra en åtstramande ekonomisk politik. Detta har kraftigt försvagat konjunkturen i i-landsvärlden. Åtstramningspolitiken har i många länder förts som ett led i kampen mot inflation, som även den haft en del av sitt ursprung i oljeprishöjningarna. Samtidigt som arbetslösheten vuxit till högre tal än tidigare under efterkrigstiden har likväl inflationstakten kommit att ligga högt. Genom att länder i denna belägenhet bl.a. kommit att inrikta sin ekonomiska politik mot olika mål och genom att länderna mött olika framgång i sina ekonomisk-politiska ansträngningar har utfallet i deras utrikeshandel blivit mycket olika. Ökande svårigheter att bedriva en framgångsrik stabiliseringspolitik har lett till spänningar inom handelsoch valutapolitiken. Stora risker är förenade med dessa störningar. Den ekonomiska utvecklingen under de senaste åren har dessutom kommit att medföra ökade strukturella svårigheter i industriländerna. Inte minst konkurrensen från länder med helt andra kostnadsstrukturer har lett till starka påfrestningar på vissa sektorer av industrin i de västeuropeiska länderna. Generellt kan konstateras att problemen på det strukturella området numera har en omfattande inverkan på handelspolitiken. I vissa fall har detta begränsat möjligheterna att ge u-länderna bättre villkor på handelns område. Inom handelspolitiken finns inget sådant alternativt system som rörliga växelkurser utgör på valutapolitikens område och som rimligen skulle kunna ersätta den fria världshandelns princip, fastlagd framför allt i de olika regler och avtal som GATT utgör. Det är därför av allra största vikt att de påfrestningar som kännetecknar även det handelspolitiska systemet inte leder till dettas urholkning. Protektionism i handelspolitiken kan, om den tillämpas av allt flera länder, inte leda till en förbättrad stabilitet utan endast till en välståndsminskning till följd av en sämre resursanvändning. Inre och yttre balans och fortsatt välståndsökning kan därför nås endast med andra medel. Insikten om detta har också under de senaste åren visat sig anmärkningsvärt stark och avhållit flertalet länder från att söka ensidiga fördelar i en protektionistisk politik. För ett litet land som Sverige är detta en stor fördel. Mot denna bakgrund kommer regeringen att inom OECD verka för att de åtaganden, som medlemsländerna gjort i den s.k. trade pledge att inte införa handelsrestriktioner av betalningsbalansskäl, upprätthålls och senare i år förnyas. Regeringen kommer likaledes att målmedvetet söka medverka till att de pågående GATT-förhandlingarna leder till en fortsatt frigörelse av världshandeln. Tyvärr har den fortsatta lågkonjunkturen och valet i USA haft en fördröjande inverkan på dessa förhandlingar, som syftar till en fortsatt liberalisering av världshandeln. Det vid ministermötet i Tokyo i september 1973 uppsatta målet att förhandlingarna skulle vara avslutade år 1975 har successivt förskjutits i tiden. I dagens läge kan man räkna med att de skall kunna vara avslutade först år 1978. I förgrunden står nu diskussioner kring en formel för tullsänkningar. Sverige har förordat största möjliga sänkning av industrivarutullarna med sikte på en framtida fullständig avveckling. Den underlättas enligt svensk uppfattning bäst genom en harmonisering av i-ländernas tullar, som innebär att höga tullar sänks mer än låga. Vid en långtgående målsättning beträffande tullsänkningar blir också behovet av en välbalanserad skyddsklausul accentuerat. Framför allt gäller det en avvägning mellan intresset att effektivt kunna ingripa i fall av marknadsstörning och en strävan att åstadkomma så få ingrepp i världshandeln som möjligt. För ett litet land med stor utrikeshandel är det av särskild vikt att man får internationell disciplin på detta område för att så långt möjligt begränsa störningar i utrikeshandeln. Sverige har inom ramen för förhandlingarna bl.a. också betonat vikten av framsteg i arbetet på att eliminera tekniska handelshinder samt att åstadkomma realistiska normer för tullvärdeberäkning. Vid ministermötet i Tokyo rådde enighet om att särskild hänsyn skulle tas till u-ländernas intressen. Det förutsattes att förhandlingar rörande tropiska produkter skulle ges företräde. Detta har också skett. Sverige tog således bort tullen för ytterligare ett antal varor, bl.a. kaffe, till förmån för u-länderna den 1 januari 1977. Andra i-länder har vidtagit eller är i färd med att under året likaledes vidta åtgärder för att sänka eller ta bort tullar på tropiska produkter. Genom att kaffetullen nu är borta är samtliga tropiska produkter tullfria i Sverige liksom 90 96 av den totala u-landsimporten samt 99 96 av importen från de minst utvecklade uländerna. I förhandlingarna har påbörjats ett arbete som syftar till en översyn av GATT:s regler för handeln mellan i-länder och u-länder. Detta är ett politiskt och principiellt viktigt område. GATT:s regelverk till stöd för frihandeln utgörs av ömsesidigt balanserade rättigheter och skyldigheter att tillämpas utan diskriminering mellan avtalets parter. Det kan sägas ha sin teoretiska utgångspunkt i ett samspel mellan jämställda parter. Man har härav på sina håll velat dra slutsatsen att GATT:s principer endast är till för i-länderna. Detta är enligt vår uppfattning ett alltför begränsat synsätt. Mycket talar till att börja med för att u-länderna från ekonomisk synpunkt har fördelar av att tillämpa GATT-avtalets principer i sin inbördes handel. Vad gäller förhållandet mellan i-länder och u-länder måste regelsystemet självfallet tillämpas så att u-länderna där det är möjligt beviljas undantag och särskilda förmåner till stöd för sin ekonomiska utveckling. Det allmänna preferenssystemet är exempel på en sådan åtgärd. En annan fördel är att en stor del av i-ländernas åtaganden gentemot u-länderna binds genom GATT-reglerna och att därmed en större säkerhet vinns i u-ländernas exportansträngningar. Sverige stöder aktivt de fortsatta ansträngningarna att inom GATT:s ram stärka u-ländernas ställning. Vid förhandlingar under fjärde sessionen med FN:s konferens för handel och utveckling i maj 1976 förelåg stora meningsskiljaktigheter mellan u-länderna och framför allt de större i-länderna i vad avser bl.a. råvarufrågorna och u-ländernas skuldbörda. Endast genom betydande ansträngningar kunde konferensen räddas från ett totalt sammanbrott. Kopplingen till den samtidigt pågående s.k. Parisdialogen var uppenbar. Dialogen, i vilken 27 länder deltar, 19 u-länder och 8 i-länder , var vid denna tid inne i sin första fas. Genom sina kommissioner för råvaru-, utvecklingsoch finansfrågor täcker den samma breda område som UNCTAD-konferensen och behandlar dessutom energifrågor i en särskild kommission. Det är naturligt att intresset under senare tid främst har knutits till Parisdialogen. Hittills har förhoppningarna att denna speciella förhandlingsform skulle leda till vissa konkreta resultat och också underlätta förhandlingar i andra fora inte infriats. Svårigheterna under sommaren 1976 att enas om hur det fortsatta arbetet skulle läggas upp försenade den avslutande fas som skulle ha ägt rum under hösten och avslutats med ett ministermöte i december. Ny tidpunkt för detta möte är nu utsatt till månadsskiftet maj-juni. Förhandlingarnas senareläggning och utgången av valet i USA torde ha ökat u-ländernas förhoppning om konkreta framsteg. Riskerna för en stark försämring i relationerna mellan i-länder och u-länder om sådana framsteg inte nås är uppenbara. Som förhandlingspart har Sverige funnit det angeläget att aktivt föra ut vår uppfattning om hur en slutuppgörelse borde kunna uppnås. I ett slutpaket i CIEC krävs enligt vår uppfattning bl.a. i-landsåtaganden om ökat bistånd, åtgärder för att lätta de fattigaste u-ländernas skuldbörda, samt reformer på råvaruområdet i form av buffertlagerfinansiering och stabilisering av u-ländernas råvaruintäkter. Sverige har lagt konkreta förhandlingsförslag på dessa områden och kommer att verka för att överbrygga skiljaktiga positioner mellan uoch i-länder. F. n. pågår en förhandling i UNCTAD om en gemensam fond för finansiering av råvarubuffertlager. Vi inriktar oss på att positivt befordra framsteg på detta område i UNCTAD, vilket i sin tur har betydelse för förhandlingsklimatet inför Pariskonferensens avslutande ministermöte. En nära samverkan mellan industriländerna framstår i dagens ekonomiska situation som oundgänglig. Inom OECD pågår ett kontinuerligt samarbete i en rad ekonomiska frågor mellan dessa länder. Det är för Sverige, som inte deltar i de toppmöten i ekonomiska frågor som sedan en tid äger rum mellan de stora industriländerna, av stor vikt att detta arbete fortsätter och intensifieras. Vid OECD:s ministermöte i juni förra året träffades en överenskom melse om internationella investeringar och multinationella företag. Det viktigaste beslutet avsåg en uppförandekod för de multinationella företagen. Arbetet med att övervaka tillämpningen av koden har nu börjat i OECD. Strävandena att vidareutveckla och stärka samarbetet ytterligare på detta område fortsätter. Inom ramen för FN har man börjat utarbeta en världsvid uppförandekod för de multinationella företagens verksamhet. Sverige deltar aktivt i detta arbete. Inom det internationella energiorganet IEA har under år 1976 överenskommelse träffats om ett program för långsiktigt energisamarbete. Avtalet härom har redovisats för riksdagen i årets budgetproposition. Mot bakgrund bl.a. av OECD:s nyligen publicerade långtidsprognos, som pekar på kraftigt ökad oljeimport, pågår f. n. arbete på att inom ramen för detta avtal söka minska beroendet av importerad olja. Av särskilt intresse för Sveriges del är organisationens forskningssamarbete och arbete beträffande åtgärder för energihushållning. Inom OECD och i andra internationella sammanhang har man sökt motverka de ogynnsamma verkningarna av ett långtgående utnyttjande av exportkrediter och kreditvillkor som konkurrensmedel. Som ett led i detta arbete har ett antal större industriländer nyligen enats om att tillämpa vissa regler vid exportkreditgivningen bl.a. i fråga om kredittider och räntevillkor. Regeringen har nyligen beslutat att dessa regler också skall tillämpas för Sveriges del. I regeringsförklaringen den 8 oktober 1976 framhålls att förbindelserna med Europa skall fördjupas. Den 1 juli i år kommer de sista tullsänkningarna för de allra flesta industrivarorna i handeln mellan å ena sidan Sverige och övriga EFTA länder och å andra sidan EG att ha genomförts. Ett frihandelsområde mellan 16 västeuropeiska länder har därmed förverkligats. 70 96 av vår utrikeshandel sker med dessa länder. Ett av EFTA:s mål kommer därigenom att ha realiserats. Mot denna bakgrund hålls i maj ett möte i Wien mellan EFTA-ländernas regeringschefer. Det kan ses som en manifestation av det framgångsrika arbete som EFTA har utfört för att främja det västeuropeiska samarbetet. Syftet med överläggningarna mellan regeringscheferna är att uppmärksamma ekonomiska frågor där EFTA-länderna har gemensamma värderingar och gemensamt intresse och att ge impulser till fortsatt samarbete. Ett uttryck för det ökade intresset för EFTA och en intensifiering av EFTA-samarbetet är även den konferens om ekonomiska frågor som hölls av EFTA:s rådgivande kommitté i Stockholm i februari i år. Konferensen, som var det största möte EFTA hittills har arrangerat, hade tillkommit på initiativ av fackföreningsrörelsen. Den samlade deltagare från EFTA-ländernas regeringar, näringliv och arbetsmarknadsparter. Vid mötet rådde allmän enighet om att högsta prioritet måste ges åtgärder för att nå målet full sysselsättning samtidigt som en jämn tillväxt och ekonomisk stabilitet främjas. Det betonades allmänt att länder i en starkare ekonomisk position borde låta inhemsk efterfrågan expandera tillräckligt för att bidra till en livskraftig internationell återhämtning utan att sätta den ekonomiska stabiliteten i fara. Man var enig om att den internationella ekonomiska situationen krävde fördjupade konsultationer mellan regeringarna om ekonomisk politik. Av särskild vikt är här också våra relationer till de Europeiska gemenskaperna, EG. Den lösning som uppnåddes genom vårt frihandelsavtal med EG år 1972 bedöms allmänt på båda sidor som tillfredsställande. Avtalet har visat sig utgöra en lämplig grund för ett konkret samarbete av det slag vi önskar. Frågor inom ramen för frihandelsavtalet har behandlats i den blandade kommittén Sverige-EG. Vissa reformer på ursprungsreglernas område har genomförts, men behovet av ytterligare förenklingar kvarstår, framför allt med tanke på de kostnader som tillämpningen medför för exportföretagen. Diskussioner med EG pågår på grundval av de förslag som Sverige har lagt fram tillsammans med övriga EFTA-stater. För två viktiga exportbranscher, papper och stål, sker tullavvecklingen enligt avtalet långsammare. För papper uppnås frihandeln den 1 januari 1984 och för stål den 1 januari 1980. Under senaste lågkonjunkturen har EG:s pappersindustri sökt påverka EG-kommissionen att utnyttja de möjligheter avtalet erbjuder att tillämpa tredjelandstull för import över vissa kvantitetsramar och att begränsa tillväxten för dessa. De beslut som kommissionen senare efter kontakter med Sverige fattat har emellertid fått en begränsad omfattning. Vi kommer även fortsättningsvis att verka för att övergången till frihandel för dessa branscher får fortgå störningsfritt. Mellan EG och Sverige har samarbetet utvecklats på flera områden utanför avtalets ram. Samarbetet pågår på olika forskningsområden, på miljövårdens område, i sjöfartsfrågor och genom samråd i aktuella handelspolitiska frågor, exempelvis på stålområdet, och bygger på det ömsesidiga intresse som finns för sådana kontakter. Vårt önskemål är att ytterligare bredda och utveckla detta pragmatiska samarbete. Det kan i detta sammanhang erinras om att Sverige och EG nyligen undertecknat ett fiskeavtal. Genom avtalet får svenska fiskare rätt till fortsatt fiske i EG:s fiskezon i Nordsjön. EG har påbörjat eller förbereder anslutningsförhandlingar med vissa Medelhavsländer. Den dag dessa länder får fullt medlemskap kommer våra relationer med dem att regleras genom vårt frihandelsavtal med EG. Man måste emellertid räkna med en övergångstid innan dessa länder når fullt medlemskap. Det kan finnas risk för att vår handel utsätts för en ökande diskriminering under denna period. Tillsammans med de övriga EFTA-länderna utreder vi f. n. möjligheterna att undanröja en sådan diskriminering. Den nordiska samhandeln har blivit en hörnsten i den svenska utrikeshandeln. Den nordiska marknaden, som i alla de nordiska länderna numera allmänt har kommit att betraktas som en utvidgning av hem mamarknaden, utgör en betydelsefull del i det allmänna nordiska samarbetsmönstret. Sedan EFTA:s tillkomst har Norden successivt kommit att svara för en allt större andel av de nordiska ländernas utrikeshandel. Vi fäster stort avseende vid det nära handelspolitiska samarbetet i olika internationella sammanhang mellan de nordiska länderna och avser att även fortsättningsvis söka fördjupa detta. Vår handel med statshandelsländerna har utvecklats gynnsamt under 1970-talets första hälft. Under 1976 har dock en minskning av vår export till detta länderområde ägt rum. Den mer restriktiva importpolitiken i statshandelsländerna sammanhänger sannolikt med dessa länders försämrade betalningssituation som medfört en starkt ökad skuldsättning under senare år. Orsaken härtill är bl.a. avsättningssvårigheter i väst som sammanhänger med den internationella lågkonjunkturen. Regeringen som lägger stor vikt vid handelsförbindelserna med statshandelsländerna utgår från att nedgången i vår export till dessa länder endast blir tillfällig. I det fortsatta arbetet att vidga de ekonomiska relationerna med statshandelsländerna har den s.k. Helsingforsdeklarationens rekommendationer på det ekonomiska området stor betydelse. Regeringen strävar efter att förankra dessa rekommendationer i de bilaterala handelsavtalen med statshandelsländerna. Förhandlingar om sådana nya avtal har förts under år 1976 och kommer att fortsätta under år 1977. Med Sovjetunionen har ett nytt femårigt handelsavtal undertecknats. Ett nytt långtidsavtal har också träffats med Vietnam. Inom ramen för den blandade svensk-japanska kommittén har behandlats frågan om åtgärder för att underlätta den svenska exporten till Japan. USA upprätthåller sedan juni 1976 restriktioner mot importen av specialstål. De särskilda importkvoter för olika kategorier av specialstål som Sverige erhållit har visat sig otillräckliga. Regeringen har därför på nytt begärt att restriktionerna snarast avvecklas och därvid bl.a. åberopat den mycket svåra situationen för den svenska specialstålindustrin. Målet för svensk handelspolitik är att eftersträva friast möjliga handel. Ett uttryck härför är regeringens beslut att under året upphäva de temporära importrestriktionerna för skor och den nuvarande globalkontingenten för gummistövlar. Samtidigt gör det besvärliga läget för svensk tekoindustri och nödvändigheten att bibehålla produktion av tekovaror inom landet det nödvändigt att begränsa en fortsatt ökning av särskilt känslig lågprisimport. Sverige har därför ingått en serie bilaterala begränsningsavtal inom ramen för GATT:s s.k. multifiberavtal. Detta avtal, som innehåller föreskrifter om hur handeln med textilvaror får bli föremål för restriktioner, löper ut den 31 december 1977. F.n. pågår överläggningar i syfte att utröna om det finns förutsättningar för att förlänga avtalet eller träffa ett nytt avtal. För att de mål som har ställts upp för den ekonomiska politiken i vårt land skall nås krävs en kraftig ökning av vår export. En förutsättning härför är att svenskt näringsliv kan bättre hävda sig i en hårdnande internationell konkurrens. Förutom fortsatt bearbetning av våra traditionella marknader bör särskild uppmärksamhet ägnas åt ansträngningarna att åstadkomma en ökad avsättning av svenska varor och tjänster på nya marknader. Regeringen har därför förelagt riksdagen förslag i syfte att förbättra vår exportfrämjande verksamhet. En särskild utredning har också tillsatts för att pröva om åtgärder bör vidtas för att ge svenska företag ökade möjligheter att på lika villkor med utländska företag konkurrera i fråga om krediter vid export. Herr talman! Jag övergår härmed till att redogöra för den svenska valutapolitiken. Under senare år har vårt lands handelsutbyte med utlandet inkl. nettot av tjänster och transfereringar visat ett tilltagande underskott. För perioden 1974-1976 uppgick underskotten sammanlagt till mer än 20 miljarder kronor. I årets finansplan beräknas underskottet enbart för innevarande år komma att uppgå till drygt 11 miljarder kronor. Regeringen har i finansplanen angett de närmare riktlinjerna för politiken på olika områden i syfte att återställa balansen i våra utrikesbetalningar. I fråga om finansieringen av underskotten är det i första hand med hjälp av de kreditpolitiska instrumenten som det erforderliga kapitalinflödet från utlandet kan åstadkommas. Situationen har emellertid skärpt kraven även på valutapolitiken. Regeringen har sålunda bedömt det nödvändigt att förlänga valutaregleringen ytterligare ett år. Proposition härom kommer inom kort att föreläggas riksdagen. Regeringen är samtidigt medveten om den kritik som från olika håll har riktats mot den nuvarande regleringen. En utredning kommer därför att tillsättas med uppgift att pröva hur valutabestämmelserna bör vara utformade i framtiden. Tidigare har kapitalinflödet skett genom näringslivets och kommunernas utlandsupplåning. För åren 1974-1976 har riksbanken beviljat tillstånd för långfristiga lån i utlandet med omkring 28 miljarder kronor. Företagen och till någon del också kommunerna bör även fortsättningsvis kunna svara för en betydande del av den erforderliga täckningen av vårt bytesbalansunderskott. I årets finansplan förutskickades att även staten kommer att bidra till finansieringen av underskottet. Ett avtal har nyligen träffats mellan staten och ett antal utländska och svenska banker om ett första lån på den s.k. eurodollarmarknaden. Lånet uppgår till 1 miljard dollar. Lånevillkoren, som tidigare har offentliggjorts av riksbanken, bedömer jag som tillfredsställande. En fördel med att staten går ut på den internationella kreditmarknaden är att dess anspråk på den svenska marknaden minskar i motsvarande mån till förmån för särskilt de mindre företagen, som inte har förutsättningar att själva ta upp utlandslån. Den svenska utlandsfinansieringen har skett utifrån en förhållandevis stark valutaställning gentemot utlandet. Sveriges internationella kreditvärdighet är alltjämt mycket god. Jag bedömer därför att en fortsatt utlandsupplåning i erforderlig omfattning inte bör möta några svårigheter. En förutsättning är självfallet att tillräckliga resurser sätts in under denna tid för att förstärka vårt näringslivs internationella konkurrenskraft. Sverige deltar i det europeiska växelkurssamarbetet inom den s.k. valutaormen, som omfattar Beneluxländerna, Förbundsrepubliken Tyskland och de skandinaviska länderna. Erfarenheterna av ormsamarbetet, som nu har fungerat under flera år, är goda. Problem i samband med valutaoro till följd av att D-marken inom ormen har förstärkts i förhållande till vissa andra valutor har kunnat bemästras. När det gäller det monetära samarbetet inom Internationella valutafonden kommer en överenskommelse om ett reviderat valutasystem att träda i kraft senare i år. Det nya systemet omfattar bl.a. allmänna riktlinjer för medlemsländernas politik på växelkursområdet och beträffande guld och andra reservtillgångar. I överenskommelsen ingår också en förstärkning av Valutafondens resurser att bistå medlemsländer i betalningsbalanssvårigheter. Regeringens allmänna uppfattning är att samarbetet inom Valutafonden bör på sikt kunna leda till en mer stabil utveckling i det internationella valutasystemet. Därigenom motverkar man också tendenserna till nya hinder mot världshandeln. Regeringen har nyligen föreslagit riksdagen att Sverige skall ansluta sig till överenskommelsen.